Herr talman! Den skrivelse som kom från skolöverstyrelsen angående förslag till statsbidragssystemet skall naturligtvis behandlas i det sammanhang då vi också har fått den utvärdering av systemet i fråga som riksrevisionsverket skall göra. Jag tycker att det är rimligt att man ser dessa i ett sammanhang. Jag understryker återigen att det är viktigt att vi innan vi vidtar förändringar i systemet kan konstatera att de möjligheter vi i dag har öppnat är utnyttjade fullt ut. Det kan finnas en del starka lokala avvikelser, som gör att vissa kommuner hamnar i speciellt utsatta lägen. Det har också Ulf Melin pekat på. Detta är ett bekymmer som vi får studera och se om vi kan hantera inom systemets ram. Jag vill också göra kammaren uppmärksam på att möjligheterna för en kommun att omfördela pengar inom komvuxramen till grundvux naturligtvis hänger samman med hur stor komvuxramen är. Det kanske är litet ofint, men jag vill faktiskt påminna Ulf Melin om att det parti han representerar föreslår en 10-procentig neddragning av den komvuxram inom vilken vi skall göra ytterligare omfördelningar till grundutbildningen för vuxna. Det kanske finns anledning att erinra sig detta.
Herr talman! När det gäller mottagande av flyktingar vet vi inte vilka flyktingar vi får ta emot. Ibland är flyktingar högutbildade. Ibland är de lågutbildade. Det anslag som finns i budgetpropositionen är mer av teknisk natur. Verkligheten, utfallet, är som att spela på lotteri. Ser man till att den del som rör svenskundervisning följer flyktingen oavsett var denne får utbildning, löser man problemet, menar jag. Statsrådets ofina påpekande att vi i vårt förslag har ett lägre alternativ när det gäller komvux och grundvux är alldeles riktigt. Vi har också sagt att systemet i sig är stelbent. Det är ett utomordentligt stelbent system vi har i Sverige, detaljreglerat osv. — typisk socialdemokratisk politik och ingenting annat. Om kommunerna hade fått större möjligheter att prioritera och omfördela utöver 10 26 mellan ramarna, hade man klarat av dessa problem. Detta är egentligen inte en resursfråga, utan mer en fråga om rationella avvägningar och att man ser till att systemet utvecklas effektivt. Det gör man tyvärr inte i dag.
Herr talman! Det Ulf Melin sade på slutet var följande: Om kommunerna får 100 milj.kr. mindre till sin komvuxverksamhet, klarar de detta bättre, bara de får frihet att hantera resurserna helt efter eget förstånd. Jag tror inte att det är riktigt så enkelt. Det finns faktiskt ett klart samband mellan anslagets nivå och möjligheterna att hantera situationen ute i kommunerna. Man kan inte ena stunden säga här i kammaren att man vill utveckla verksamheten och i nästa stund säga att man vill ta bort 100 milj.kr. från densamma.

Herr talman! Ulf Melin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta dels för att minska antalet villkorliga dispenser på grundskollärarlinjen, dels för att få fler sökande till utbildningen och då framför allt till fördjupningsalternativet matematik och naturorienterande ämnen. En interpellation med motsvarande innehåll ställdes till mig — eller rättare sagt till min företrädare-av Ylva Annerstedt den 11 januari i år. Min bedömning i dag är densamma som den min företrädare hade för en månad sedan. : I svaret på interpellationen av Ylva Annerstedt framhöll min företrädare att när en ny utbildning introduceras är det alltid svårt att rekrytera studerande till den. Erfarenheten visar att detta är ett övergående problem. I själva verket har antalet sökande till den nya grundskollärarutbildningen överstigit antalet utbildningsplatser, men problemet är att många av de sökande inte har haft behörighet i alla ämnen. Detta gäller framför allt sökande till fördjupningsalternativet matematik och naturorienterande ämnen. Jag tror att en viktig förklaring till detta är den korta tid de studerande haft att komplettera sin utbildning. Det är därför de sökande till grundskollärarutbildningen erbjuds kompletteringsutbildning. Något avsteg från behörighetskravet är det inte fråga om. Det finns flera skäl till att detta bör ses som ett övergångsproblem. Dels kommer antalet äldre sökande efter hand att minska, dels vet de unga sökande att det nu fordras treårig utbildning i flera ämnen för att uppnå särskild behörighet. De obesatta platserna på grundskollärarutbildningen är också en signal till de studerande på gymnasieskolans treåriga linjer att skolan erbjuder en god alternativ arbetsmarknad. Jag vill återigen betona att de skärpta behörighetskraven står fast. Det finns heller inga planer på att sänka dessa. Skolan behöver lärare med en god utbildning, och det kommer den att få genom den nya lärarutbildningen. Regeringen ställde den 12 januari i år 1 milj.kr. till UHÄ:s förfogande för åtgärder för att ytterligare förbättra rekryteringen inför höstterminen 1989. Jag anser att regeringen genom denna åtgärd har visat att rekryteringsläget inom grundskollärarutbildningen tas på allvar.

Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret, och jag ser med tillfredsställelse att statsrådet både lever och har hälsan. Det kommer att krävas god fysik och god hälsa för att lösa problemen med rekryteringen av duktiga och behöriga elever till den nya grundskollärarutbildningen nu och i framtiden. Jag tycker att svaret på min interpellation är ganska innehållslöst. Det visar att statsrådet saknar kraft och vilja att ta itu med problemen. Man får inrycket att statsrådet anser att det nog ordnar sig utan att några mer omfattande åtgärder behöver vidtas. Hade det varit så som statsrådet säger i sitt svar att frågan behandlades i samband med ett interpellationssvar den 11 januari i år, hade jag inte behövt ställa den här interpellationen. Saken är ju den att de här frågorna delvis inte besvarades då. Interpellationen som Ylva Annerstedt ställde gällde kraven på förkunskaper för tillträde till grundskollärarutbildningen. Det var i stället statsrådes företrädare som tog upp frågan om det stora antalet obesatta platser på den nya grundskollärarutbildningen, och då framför allt i fråga om fördjupningsalternativet matematik och naturorienterande ämnen. Det var med anledning av dessa frågor som jag själv gick upp i den debatten och hade förväntat mig svar på mina frågor. I sitt svar uppger statsrådet att det var fler sökande än det fanns platser vid höstens intagning. Problemet var att de inte var behöriga i alla ämnen. Det måste ha varit många ämnen. Bland de i dag 1 755 intagna till de 2 592 platserna är 291 av de intagna icke behöriga i ett eller flera ämnen, eftersom antalet dispenser är 500. Det finns exempel på elever som tagits in på dispens och som har behörighetskompletterat parallellt med lärarutbildningen i ända upp till fem ämnen. Statsrådet säger vidare att det inte är fråga om något avsteg från kravet på behörighet när det gäller kompletteringsutbildningen. Det kan jag hålla med om förutsatt att den är klar innan grundutbildningen startar. Min fråga till statsrådet blir: Om en elev som går på grundutbildningen samtidigt får kompletteringsutbildning, gör man då något avsteg från behörighetskraven? I TCO-tidningen 1/89 stod det att läsa: ”Vid den lokala antagningen sänktes kraven under den fastställda nivån. Den har skapat förvirring hos de sökande. Det är orättvist och medför en sämre kvalitet i utbildningen.” I min interpellation noterade jag att av de drygt 800 obesatta platserna är mer än hälften inom fördjupningsalternativet matematik och naturorienterande ämnen. Men jag har svårt att finna något konkret svar på min fråga vad regeringen tänker vidta för åtgärder för att öka rekryteringen av elever. Därför ställer jag frågan en gång till. Det finns risk för att siffrorna i framtiden blir än mer alarmerande, om man studerar UHÄ:s förslag till dimensionering av utbildningsplatser. Det kommer att behövas nästan 4 000 platser vid ingången av 1990-talet, att jämföra med årets dimension på knappt 2 600 platser. Det stora antalet obesatta platser kan vara en signal till att skolan erbjuder en god alternativ arbetsmarknad, som statsrådet säger i sitt svar. Men det kan också vara en signal till att statusen för lärarkåren sänkts, att jobbet inte längre är tillräckligt intressant och att alternativet för de ungdomar som överväger lärarbanan främst som kunskapsförmedlare inte är särskilt lockande. Utrymmet för viktiga basämnen, t.ex. historia, geografi och religionskunskap, är så uttunnat att det knappast ens fyller lågt ställda krav på översikt, än mindre på fördjupning. Skolan har under de senaste decennierna förvandlats till en experimentverkstad, där allehanda pedagogiska doktriner utan alltför mycket eftertanke har släppts fram på schemat. Genom detta sätt har mängdlära och annan flumpedagogik tillkommit men inte visat sig speciellt ändamålsenliga. Uppenbarligen är regeringen trots allt orolig för utvecklingen, eftersom den har anslagit 1 milj.kr. till UHÄ. I brist på svar på mina frågor kanske statsrådet kan utveckla sitt resonemang om vilka åtgärder denna miljon skall användas till för att förbättra rekryteringen till 1989.

Herr talman! Jag inser att jag möjligen gjorde bort mig dubbelt i talarstolen. Jag har förstått att när det i det skrivna svaret stod ”mig” var det funktionen som utbildningsminister och inte mig personligen som avsågs. Om jag därmed har ställt till förtret ber jag om överseende för detta. Nu övergår jag till att kommentera Ulf Melins inlägg. Han beklagade att svaret är innehållslöst. Han sade att jag i mitt svar antyder att detta kommer att fixa sig och att det inte föreligger några problem. Men det gör jag faktiskt inte, och jag lyssnade mycket uppmärksamt på det som Ulf Melin sade. Jag upptäckte då till min förvåning att han mycket snabbt gick över till att tala om något annat än det som han har interpellerat om. Han använde sitt inlägg till att tala om att den svenska skolan är så usel att inte ens de som har behörighet att söka in egentligen har kunskaper för att utföra det uppdrag som de är satta att utföra. Det var faktiskt kontentan i det han sade. Han talade inte om att de som påbörjar lärarutbildningen inte har kunskaper på grund av att de inte har fullföljt gymnasiet. Enligt Ulf Melin hade de gått i en skola som inte hade lärt dem räkna och som inte hade lärt dem historia. Om detta skulle vara en riktig beskrivning, dvs. om eleverna är så usla att de inte klarar av detta, hjälper det ju inte vilka formella krav på behörighet man har. Nu har jag emellertid för egen del vid 56 års ålder lärt mig att något respektera dem som är 20 eller 22 år. Jag tycker inte längre, vilket jag tyckte när jag var 28, att 22-åringarna är dummare än 28-åringarna. Numera tycker jag att 22 åringarna är ganska klyftiga och har lärt sig ganska mycket och har gått i en ganska bra skola. Jag möter t.o.m. de som kan mycket mer av historia och om världen än vad jag kan. Och när jag ser hur en del av dem gör svåra matematiska beräkningar även med hjälp av datorer blir jag överraskad av att se hur mycket de har kunnat lära sig, samtidigt som jag vet hur jämmerligt usel den naturvetenskapliga undervisningen var som jag bibringades i Södra latins berömda gymnasium i slutet av 1940-talet. Då hade vi på latinlinjen en mycket primitiv kurs i oorganisk kemi. Det var allt som bjöds oss under ett enda år. Jag tycker alltså att det finns anledning att föra denna debatt på basis av vad den egentligen handlar om. Den handlar om hur vi vid införandet av en ny lärarutbildning skall hantera dem som ställs inför situationen att komma till en sådan utbildning utan att ha kunnat få del av alla de förkunskaper som vi nu kräver, eftersom vi har ”höjt ribban”. Då har det varit angeläget för mig att säga att första gången man får sökande till en ny utbildning är det inte dramatiskt, om man inte kan fylla alla platser, eftersom man just har höjt behörighetskraven. Då kan det vara acceptabelt att man under en period inte fyller alla platser, för man skall inte vara alltför generös med dispenser. Detta är den ena delen i det som är föremål för frågan: Varför är det ett antal tomma platser? Den andra delen handlar om att man även i ett sådant system skall göra en bedömning av huruvida ett antal av dem som söker utan att ha den formella behörigheten, genom kompletterande utbildning kan få sådana kunskaper att de kan följa utbildningen och bli goda lärare. Det är detta dispensdiskussionen handlar om. Vi har alltså haft som krav för en ny grundskollärarutbildning att utbildningens kvalitet skall stärkas, och denna utbildning kommer att ge en högre kvalitet än tidigare utbildning. Detta är en utbildning för den grundskola vi har. Vi har alltså, i synnerhet när det gäller utbildning för matematik och naturorienterande ämnen, sett att det finns behov av en kompletterande utbildning, och vi har sagt att den skall ges. Den befrielse från behörighetsvillkor som emellanåt medges får alltid vara ett uttryck för att man här bedömt att den studerande verkligen klarar utbildningen. Det krävs alltså särskilda skäl för att man skall kunna ge befrielse från behörighetsvillkor, och dispens kan då bara ges när den sökande har avhjälpt bristen genom att inhämta ytterligare kunskaper, genom studier eller på annat sätt. Då gör man en komplett bedömning av vad han kan klara. Jag är av det skälet inte lättsinnigt och bekymmerslöst iakttagande situationen. Jag har tvärtom med mycket stort allvar ägnat mig åt den här frågan, även under den period när jag som ansvarig för grundskolan hade anledning att fundera över lärarutbildningen och läraruppgiftens utförande i skolan. Jag har då kunnat konstatera att med den tydliga signal som i dag ges till elever på treårig linje, att lärarutbildning och läraryrket är en meningsfull utbildning och ett meningsfullt yrke för den som har gått treårig linje, har vi förutsättningar att få en mycket god rekrytering till den nya lärarutbildningen. Av det skälet har universitetsoch högskoleämbetet fått extra slantar för att informera om denna mycket goda utbildning som kan ges till dem som har skaffat sig de riktiga förkunskaperna.

Herr talman! Statsrådet gör ett stort nummer av att jag skulle ha sagt att eleverna i den svenska skolan inte klarar av att räkna, att skolan är usel, osv. Det är klart att lyssnar man på samma sätt som en hög potentat läser bibeln, kan man alltid dra den slutsatsen. Men vad jag dristade mig till var att göra en enkel analys av varför vi nu kanske har färre sökande till lärarutbildningen. Utbildningen till ämneslärare, som i dag finns på högstadiet, tas bort med det nya systemet. En stor grupp ungdomar, som kanske vill syssla med ett fåtal ämnen inom högstadiet eller gymnasiet, plockas därmed undan från lärarutbildningen. Det var det jag försökte förklara, och det gjorde jag kanske dåligt, men jag konstaterar att statsrådet inte alls berör den stora frågan hur man skall klara av att rekrytera lärare i framtiden. Utbildningsministern går inte i svaromål på UHÄ:s signaler om att vi behöver uppåt 4 500 elevplatser per år för att klara rekryteringen av lärare inför 90-talet. Om det säger han inte ett endaste ord. Han säger inte heller ett endaste ord om vad man tänker göra för att avskaffa den brist på lärare som råder i dag. Sedan har jag väldigt svårt att förstå att man över huvud taget kan fundera på att den som går på en utbildning samtidigt kan få kompletteringsutbilda sig i de ämnen som han just läser. Jag tycker att det borde vara ett självklart krav att kompletteringsutbildningen skall vara klar innan lärarutbildningen påbörjas. Det stämmer att UHÄ anordnade en kompletteringsutbildning före intagningen till hösten. Men det intressanta är, och det kan man se av statsrådets företrädares svar, att 46 elever gick på denna. Resten av de 291 som inte var behöriga gick och kompletteringsläste samtidigt. Och det har ju fuskats med detta — det går inte att sticka under stol med det. Vi hade i utbildningsutskottet för någon vecka sedan representanter från UHÄ, och de uppgav att så var fallet. Kommer utbildningsministern att till höstens intagning se till att de som påbörjar utbildningen först har klarat av sin kompletteringsutbildning?
Herr talman! Jo, Ulf Melin, jag har svarat på frågan. Den rekrytering som vi skall göra av lärare i framtiden skall vi göra med stöd av den signal som nu ges till dem som går den treåriga gymnasielinjen om vad som krävs för att komma in på lärarhögskolorna, vilka förutsättningar som gäller för att man skall kunna följa utbildningen där. Det är en mycket tydlig signal och faktiskt ett mycket viktigt rekryteringsinstrument. Att lyfta fram en lärarutbildning som är utformad för den grundskola vi har är också ett viktigt instrument för att ge en meningsfull rekrytering. När jag kritiserade Ulf Melin för hans synpunkter på skolan, var det mot bakgrund av att han beskrev eleverna som i huvudsak alldeles inkapabla att följa någon form av kvalificerad undervisning, när de kommer till lärarhögskolan. Problemet är naturligtvis inte så dramatiskt som Ulf Melin gör det. Jag tror att han har låtit förleda sig av att han egentligen skulle vilja lägga fram förslag om en helt annan lärarutbildning och avskaffa den lärarutbildning vi har. Det är troligen detta som är kärnan i hans diskussion på den här punkten. Men Ulf Melins partivänner i riksdagen har under föregående år, i samband med att vi fastställde tjänsteorganisationen, uttalat att moderata samlingspartiet accepterar den grundskollärarutbildning vi nu har.

Herr talman! Statsrådet säger i sitt svar att den här miljonen som universitetsoch högskoleämbetet har fått skall användas till kraftfulla åtgärder för att informera sökande till lärarutbildningen. Jag tror att man får gå litet längre än så. Som jag sade tidigare, finns den stora bristen inom matematiken och de naturorienterande ämnena, och det underlag som i dag finns exempelvis på den naturvetenskapliga linjen i gymnasieskolan räcker inte till. Då måste man väl börja använda pengarna till att få fler sökande till de naturvetenskapliga linjerna och sedan framför allt till att höja statusen hos läraryrket, så att man får ungdomar som söker till lärarutbildningen. Risken är annars överhängande att vi inför 90-talet återigen kommer att få klassrum där katedern är tom eller där det arbetar lärare som inte är behöriga att undervisa. Det är väl ändå inte den utvecklingen som vi skall sträva efter. Sedan tror jag visst att det finns icke behöriga som är kapabla att söka till utbildningen. Men den fråga jag ställde var: Är det rimligt att man samtidigt som man läser ett ämne inte är behörig för detta utan får kompletteringsläsa? Jag kan inte med bästa förstånd inse att detta är vettigt. Jag tycker att statsrådet bör ta tag i detta och se till att kompletteringsutbildningen är klar innan man börjar sin lärarutbildning, därför att det har fuskats inom det här området. Jag har en känsla av att man litet grand i panik har antagit så pass många sökande med hjälp av dispenser. Nästan hälften av platserna inom utbildningen skulle annars blivit obesatta. Det hade varit ingenting annat än ett rent fiasko. När det gäller frågan om ramar osv. och vad moderata samlingspartiet har sagt, är det självklart att när majoriteten i riksdagen fattar ett beslut, som vi i och för sig inte accepterar, måste man ändå göra det bästa av ett förslag så att resultatet blir något så när bra. Om så inte var fallet skulle vi över huvud taget inte ta något ansvar.
Herr talman! Jag vill till Ulf Melin på en punkt göra ett förtydligande och ett instämmande. Ulf Melin har naturligtvis alldeles rätt när han påpekar att man inte hur som helst kan bedriva kompletterande studier parallellt med att man följer undervisningen i samma ämnen. Det kommer i fortsättningen att ges sådana riktlinjer. Däremot kan man, även om man läser ett ämne, få möjlighet att göra viss komplettering på ett antal punkter. Man kan i det stycket inte ha en idiotregel. Huvudregeln skall i fortsättningen vara att man förutom i sådana fall där man på grund av avsaknad av behörighet formellt läser in exempelvis en matematikkurs inte skall kunna kombinera en kompletteringsutbildning med en garanterad plats i fortsatt utbildning. På den punkten kan vi vara alldeles överens.

Fru talman! Göran Åstrand har frågat bostadsministern om de rykten är korrekta som säger att det för närvarande inom regeringskansliet förbereds förslag som skall leda till höjda taxeringsvärden och därmed högre fastighetsskatt och väsentligt höjda hyror. Arbetet inom regeringskansliet är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Det är något oklart vad Göran Åstrand åsyftar i sin fråga. Men jag kan nämna att frågan om den framtida beskattningen av bostäder behandlas av utredningen om reformerad inkomstbeskattning. Man bör avvakta kommitténs förslag innan ställning tas i frågan.

Fru talman! Jag tackar för svaret och beklagar att jag har ställt frågan till fel statsråd. Jag trodde att min fråga i första hand skulle besvaras som en fråga om fastigheter och hyror, men jag accepterar arbetsfördelningen inom regeringen och tackar för svaret. Det är inte jag som sprider rykten genom denna fråga, utan finansministern vet naturligtvis som alla andra att det har pågått ett omfattande spekulerande, inte minst på tidningarnas ledarspalter, i vad mån inkomstskatteutredningens PM 50 var föremål för debatt i regeringskansliet och möjliga ställningstaganden. Jag har sett citat där statssekreterare Erik Åsbrink säger att vi inte på någon avgörande punkt har förkastat förslaget med PM 50. Frågan har naturligtvis, fru talman, en allmänt politisk och en partipolitisk aspekt. Det är självklart. Frågan är således om det i regeringskansliet förbereds förslag som på ett avgörande sätt skulle kunna höja skatter och hyror. Var och en som minns någonting av valrörelsen 1988 vet att moderaterna och folkpartiet blev hårt angripna för de diskussioner som hade förts om marknadshyror. Jag menar att finansministern nu skall uppfatta min fråga på följande sätt: Förbereds det inom finansdepartementet några åtgärder som skulle kunna få den effekten?
Fru talman! Göran Åstrand har inte varit så lång tid här i riksdagen, så det är möjligt att han ännu inte riktigt har fått kontakt med sina kamrater i den moderata riksdagsgruppen. Jag rekommenderar honom att i så fall ta kontakt med moderata samlingspartiets representant i inkomstskatteutredningen, Bo Lundgren, som kan konstatera att PM 50 är författad av utredningens sekreterare och förelagd utredningen för behandling, diskussion och eventuella ställningstaganden. Göran Åstrand behöver då inte ställa någon fråga till mig om vad vi sysslar med i finansdepartementet, eftersom hela denna fråga enligt regeringens direktiv och enligt en väl publicerad redovisning av hela ärendet handläggs av utredningen om reformerad inkomstbeskattning. Där finns alltsammans och Bo Lundgren kan säkert berätta om vad som försiggår i utredningen om Göran Åstrand är intresserad.
Fru talman! Jag tackar finansministern för det goda rådet, och jag kan tala med Bo Lundgren. Just nu diskuterar jag emellertid med finansministern. Jag vill ändå ställa frågan mot bakgrund av alla de rykten som trots allt har varit i sväng på tidningssidorna. Inte minst har ett stort antal ledarskribenter utvecklat tankegångar som skulle kunna tyda på att regeringskansliet redan nu arbetar enligt de tankegångar som finns i PM 50. Jag tolkar finansministerns svar på frågan som ett nej.

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för det positiva svaret. Det är glädjande att Sverige så samlat, både från opposition och majoritet, påtalar alla brott mot mänskliga rättigheter. Utrikesministern har i sitt svar tagit upp de händelser i Tjeckoslovakien som ligger till grund för min fråga. I mitten av januari undertecknades i Wien ESK-protokollet om de mänskliga rättigheterna. Tjeckoslovakien var ett av de länder som utan reservationer eller invändningar skrev under detta protokoll. Därför är det förvånande, precis som utrikesministern nyss har uttryck, att gripandet och anklagandet av Havel skedde bara några dagar senare. Vi anser att gripandet är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Dessa slås mycket klart fast i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som ju ytterligare stadfästes vid undertecknandet av protokollet från Wienkonferensen. Statsrådet Lena Hjelm-Wallén deklarerade mycket klart i sitt inledningsanförande, när vi här i kammaren i december förra året debatterade de mänskliga rättigheterna, att värnandet om de mänskliga rättigheterna är en huvuduppgift för svensk utrikespolitik och att det råder enighet mellan riksdagens partier. Utrikesministerns svar bekräftar att vi här är överens. Sedan mitten av januari i år har också Sverige tagit plats i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Det är också mycket viktigt, i och med att vi har denna plattform att arbeta från, att Sverige i alla internationella fora verkligen poängterar detta viktiga område. Det finns många olika sätt att verka för detta. Utrikesministern har redan slagit fast att den svenska regeringen redan har påtalat saken. Jag hoppas att vi även i fortsättningen kommer att med all vår kraft verka för att brotten mot mänskliga rättigheter och mot det fria ordet icke skall kunna förekomma i Europa.

Fru talman! Jag får tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Jag tycker att det är precis rätt benämning som utrikesministern använder i sitt svar: alarmerande våldsklimat. Det är just vad som råder i Colombia i dag. Det verkligt allvarliga i detta är att Colombia har en mycket lång våldstradition. Det är inte så många år sedan ett inbördeskrig slutade, som hade skördat hundratusentals offer. Jag befarar att den situation som nu råder kommer att trappas upp till någonting liknande. Det vore en katastrof och får inte ske. Den grupp som främst är utsatt för detta våld är fackligt aktiva människor. Hävdandet av de mest grundläggande fackliga rättigheter leder till att människor riskerar sitt liv, att de mister livet. Men också rena massakrer på civilpersoner förekommer. Tyvärr går gärningsmännen i mycket stor utsträckning fria. Det svar jag har fått av utrikesministern pekar klart på att regeringen bevakar detta och ser till att ingenting passerar opåtalat.

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Biotekniken är ett teknikområde som utvecklas mycket snabbt. Biotekniken bär med sig många värdefulla framtidsmöjligheter, inte minst på medicinens område, men den skapar också en hel del farhågor när det gäller miljön och människans hälsa. Det är alltså mycket viktigt att vi i ett tidigt skede skapar regelverk både nationellt och internationellt för att få kontroll över bioteknikens utveckling och användning. Vi i centern har tagit upp biotekniken i flera sammanhang, bl.a. vid ett symposium förra året. Vi har i år också skrivit en omfattande partimotion om bioteknikfrågorna, vilken vi hoppas skall leda till kraftfulla åtgärder från riksdagens sida. Vi har också ställt en rad frågor till berörda statsråd om biotekniken. Flera av dessa frågor kommer att diskuteras i kammaren i dag. Jag har i min fråga koncentrerat mig på bioteknikens användning för militära ändamål. Biologiska vapen utgör ett problem som vi har känt till länge. Men bioteknikens utveckling gör att de biologiska vapnen blir ett problem som är betydligt allvarligare än vi tidigare har haft anledning att räkna med. Därför är det viktigt att vi driver frågorna kring de biologiska vapnen, speciellt de former som skapas genom biotekniken, med en speciell intensitet. Det är fråga om vapen som kan användas för miljökrigföring, och det är fråga om vapen som naturligtvis kan användas mot människor. Och det är framför allt fråga om vapen vilkas effekter på lång sikt kan vara mycket svåra att kontrollera. Fru talman! Jag tycker att det som sägs i svaret är positivt. Det är en viktig pedagogisk uppgift för Sverige att öka medvetenheten om de faror som denna vapentyp innebär. Och jag har en förtröstan om att regeringen kommer att driva dessa frågor med stor aktivitet.

Fru talman! Karin Starrin har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att skydda individens integritet vid kartläggningen av det mänskliga genomet. Den kartläggning av människans arvsmassa — genom — som nu pågår, inte bara inom det s.k. HUGO-projektet utan också på andra håll, kommer på sikt att ge oss en mycket detaljerad karta över människans gener. Den praktiska följden av detta är att man bl.a. får mycket större möjligheter att diagnostisera genetiskt betingade sjukdomar. Redan i dag kan man med hjälp av s.k. DNA-analys diagnostisera ett mindre antal ärftliga sjukdomar. I princip kommer man i framtiden att kunna hitta alla de 4 000 kända genetiska sjukdomarna i generna. Men inte bara sjukdomar kommer att kunna spåras utan också annan genetisk information, t.ex. uppgifter om kön eller ögonfärg hos ett väntat barn. Enligt min mening bör syftet med genetiska undersökningar vara att försöka bota sjukdomar och minska lidande. Men även med denna utgångspunkt väcks etiska problem. Regeringen har för avsikt att under våren till riksdagen överlämna en proposition om användning av genteknik på människa. I samband med de ställningstaganden som görs där kommer jag också att gå in på frågan om individens behov av att skydda den egna genetiska informationen.

Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Vi kan klart konstatera att det i dag pågår en kartläggning av det genomiska fenomenet, och det säger också socialministern i svaret. Mina direkta frågor är: Hur intresserad är regeringen av denna kartläggning? Hur följer regeringen upp den kartläggning som sker inom det s.k. HUGO projektet, vilket nämns i svaret? Hur intresserad är regeringen av att styra forskningen kring denna kartläggning? Det är dags att vi också i Sverige tar ställning hur vi egentligen vill skydda den mänskliga integriteten. Hur mycket vill vi egentligen veta om människans förutsättningar? Skall vi låta t.ex. försäkringsbolag ta del av det kartlagda genetiska anlaget för att fastställa olika premiebelopp? Hur kan kartlagda arvsmassor användas av arbetsgivare? Skall en arbetsgivare t.ex. få rätt att veta om man bär på någon latent sjukdom eller svaghet eller har anlag för speciell hjärtsjukdom? Utvecklingen på området går mycket snabbt, och visst ger den möjligheter men den har också stora svagheter. Regering och riksdag måste nu ta klara initiativ och tala om hur vi vill ha det. Jag tycker att det i allra högsta grad är dags att nu ta ställning. Jag får svaret här att vi har att vänta en proposition under våren. Socialministern säger att man där skall gå in på individens behov.

Fru talman! En rad av de frågor som Karin Starrin nämnde finns naturligtvis med i det stora problemkomplexet. Jag kan självfallet inte nu gå in och i förhand tala om vad regeringens proposition kommer att innehålla. Karin Starrin får tills vidare nöja sig med att riksdagen kommer att få en proposition och att det då blir tillfälle att diskutera frågorna från de utgångspunkter som Karin Starrin önskar.
Fru talman! Jag är mycket intresserad ändå att få veta om socialministern har något intresse i dag av att följa HUGO-projektet. Som jag förstått det utförs HUGO-projektet av forskare på privat initiativ. Regeringen deltar egentligen inte direkt i projektet. Men är regeringen intresserad av att följa upp projektet på något sätt, och tar man del av innehållet?

Fru talman! Ulf Melin har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att stärka husägarens ställning i förhållande till hyresgästen i en situation som han beskriver i sin fråga. Den handlar om en tvist om rätten till förlängning av ett hyresavtal för en person som har hyrt övervåningen i ett tvåfamiljshus. Ärendet skall nu prövas i bostadsdomstolen sedan hyresgästen överklagat hyresnämndens beslut om avflyttning. Jag kan inte här diskutera det enskilda fall som Ulf Melin tar upp. Huvudprincipen i hyreslagen är att en bostadshyresgäst har ett direkt besittningsskydd. Detta innebär att hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet, om detta har sagts upp av hyresvärden. Besittningsskyddet är emellertid förenat med vissa inskränkningar. Så har t.ex. en hyresgäst som har åsidosatt sina skyldigheter på ett sådant sätt att hyresrätten är förverkad inte rätt att bo kvar, om hyresvärden säger upp hyresavtalet. Ett annat exempel är att hyresavtalet avser en lägenhet i ett tvåfamiljshus. Här gäller att besittningsskyddet skall brytas, om hyresvärden har ett sådant intresse att förfoga över lägenheten att hyresgästen skäligen bör flytta. Med hänsyn till den stora betydelse som bostaden i allmänhet har för en hyresgäst följer vidare av hyreslagen att hyresgästen får bo kvar till dess frågan om hans rätt till förlängning av hyresavtalet har slutligt avgjorts. Detta överensstämmer med den ordning som i allmänhet gäller för verkställighet av domstols domar eller beslut. Jag ser ingen anledning att mot bakgrund av den ställda frågan föreslå ändring av nuvarande regler.

Fru talman! Jag vill tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Först och främst vill jag säga att jag tycker att det skall finnas en god rättstrygghet för både hyresvärd och hyresgäst på hyresmarknaden. Däremot anser jag att det inte är rimligt att lagen ställer sig bakom den som så gravt missköter sig gentemot ägaren som i det fall som jag har beskrivit i min fråga. Sannolikt finns det och har funnits liknande fall annorstädes i vårt land. Jag har själv varit ordförande i ett företag med bestånd på över 2 000 lägenheter. Jag känner väl till de starka krav på korrekt dokumentation, bevisföring m.m. som ställs för att man skall kunna omflytta eller avhysa en hyresgäst som missköter sig. Att få hyresnämnden på sin sida är med andra ord inte lätt, och framför allt inte i den typ av ärenden som jag har redogjort för i min fråga. Det är lättare att få utslag i hyresnämnden om hyresgästen inte betalat sin hyra. Fru talman! Jag förstår mycket väl och tycker att det är alldeles korrekt att man inte här skall diskutera enskilda fall. Jag tycker ändå att det var viktigt Prot. 1988/89:68 att åskådliggöra ett fall i frågan för att vi därigenom kan få en principiell 16 februari 1989 diskussion. Då är det litet lättare. De regler som gäller är naturligtvis korrekta rent allmänt sett, som det också står i svaret. Men om hyresgästen missköter sig gravt, är det då rimligt att det kan ta över ett år innan man kan få beslut i ärendet? Det tycker inte jag. Då vill jag fråga bostadsministern om han anser det rimligt att det kan ta över ett år innan man kan vidta åtgärder. Hyresnämnden har ju fattat beslut vid två tillfällen i just det här fallet. Anser statsrådet att lagstiftningen är bra eller att den tillämpas rätt i den här typen av fall?

Fru talman! Jag har naturligtvis ingen annan uppfattning än att en god rättstrygghet skall gälla för både hyresvärd och hyresgäst. Det innebär enligt min mening att hyresgästen måste ha rätten att bo kvar i sin lägenhet till dess att man har fått frågan slutgiltigt prövad enligt de regler som vi har, inte bara på detta område utan över huvud taget i svenskt rättsväsende. Däri ingår rätten att överklaga en instans beslut till en annan. Det är denna rätt som utnyttjats i det fall som frågan tar upp, och det är den som oftast utnyttjas. Då finns det i bostadsdomstolen — och jag har gjort mig underrättad om att det är på detta sätt man brukar arbeta — naturligtvis möjlighet att behandla ett gravt fall med förtur och därmed korta av handläggningsprocessen och se till att beslut kan fattas inom en rimlig tid. Jag vill dock understryka att jag tror att det är oerhört väsentligt och nödvändigt, just för att upprätthålla en rättstrygghet, att få frågan slutgiltigt prövad enligt de domstolsregler som vi har i vårt land innan man vidtar åtgärder för avhysning av en hyresgäst.
Fru talman! Jag tycker också att man skall kunna utnyttja den juridiska rätten och naturligtvis också uppfylla den juridiska skyldigheten i den här typen av ärenden. Men vad jag frågar är faktiskt om det är rimligt i en sådan situation i Jönköping som jag beskrivit — det finns naturligtvis flera liknande fall — att det skall ta över ett år innan man kan få fart på myndigheterna. Vi måste förstå att varken den som är värd eller den som är hyresgäst kan må speciellt bra. Är det då inte rimligt att se över reglerna så att man kan få fart på myndigheterna, såväl hyresnämnd som bostadsdomstol? Statsrådet säger nu att ärendet kan behandlas med förtur, och då skall det ändå inte behöva ta från juni 1988 till förmodligen juni 1989 innan frågan har lösts. Jag vill verkligen få reda på om statsrådet anser att de regler som vi har är bra.
Fru talman! Jag vidhåller att det är nödvändigt att rättsreglerna i vårt land får tillämpas i alla de fall som täcks av reglerna, och det är också nödvändigt att detta sker vid varje tillfälle. Men när det sedan gäller att påskynda handläggningen av en process rör det sig ju om en tillämpningsfråga, alltså om någonting som inte regleras i lagstiftning. Jag upprepar att det finns en möjlighet för bostadsdomstolen att ta ett ärende av det här slaget med förtur, 15 och jag har också gjort mig underrättad om att detta också är vad man brukar göra när det rör sig om grava fel.
Fru talman! Då vill jag ställa en konkret fråga till bostadsministern: Anser bostadsministern att man inom både hyresnämnd och bostadsdomstol vid den typ av ärenden som jag har redogjort för tillämpar lagarna på ett riktigt sätt när det gäller tidsåtgång m.m.?
Fru talman! Jan Sandberg har frågat mig om jag vill medverka till att någon form av kvalitetskrav ställs på forskning som finansieras av byggforskningsrådet. Bakgrunden till frågan är att en rapport som stöds av byggforskningsrådet enligt Jan Sandberg är så undermålig och tendentiös att dess finansiering och publicering med offentliga medel kan ifrågasättas. Till Jan Sandberg vill jag först säga att jag inte ser det som min uppgift att diskutera ett enskilt forskningsarbete eller en enskild rapport. Inom statens råd för byggforskning finns en vetenskaplig nämnd, som fortlöpande utvärderar olika forskningsoch utvecklingsområden. Vid sidan av den vetenskapliga nämndens verksamhet bedriver byggforskningsrådet egen utvärdering av forskningsoch utvecklingsprojekt som rådet finansierat. Denna utvärdering har bl.a. till uppgift att ge besked om relevans och effektivitet i forskningsprojekten. Jag vill vidare framhålla att de utvärderingar som har gjorts visar att byggforskningen står sig väl i jämförelse med annan sektorsforskning. Mot denna bakgrund anser jag att det är väl sörjt för att de krav på kvalitet som kan ställas på den forskning som stöds av byggforskningsrådet blir tillgodosedda.

Fru talman! Jag vill tacka bostadsministern för svaret. För inte så länge sedan kritiserades en annan rapport från byggforskningsrådet. I den rapporten behandlades städning av toaletter. Även om ämnet i sig kan göra att många rör på smilbanden, kan jag beträffande den rapporten i alla fall säga att uppläggningen i sig var relativt vetenskaplig. Men när det gäller den här rapporten, Boendet på Cuba av Bengt Hallberg, kan jag nog påstå — och det tror jag att de flesta håller med om — att den vetenskapliga uppläggningen helt och hållet lyser med sin frånvaro. Jag kan ge några exempel. Titeln säger att det är boendet på Cuba som behandlas, men när man läser rapporten visar det sig att det är fråga om endast Havannaregionen. Rapporten innehåller bl.a. en intervju med en dam i en förort till Havanna, några fotografier, några osystematiska iakttagelser, lösryckta referat om vad som skall bli, skall byggas, skall ske, vilka målen är, osv. Ett annat exempel på undermåligheten är att det på flera ställen i rapporten talas om statens tillhandahållande av materiel på Cuba. Materielen illustreras med en skyffel, en stege och två hinkar. Om material och byggvaror skrivs det ingenting alls. Jag tycker att det är berättigat att ställa min fråga med anledning av rapporten. Nu hänvisar bostadsministern i svaret till byggforskningsrådets kvalitetskontroll. I svaret står det ”att det är väl sörjt” beträffande kvaliteten, men jag kan då konstatera, och många med mig, att den egna kvalitetskontrollen nog inte är tillräcklig. Eftersom tydligen kvaliteten och kvalitetskontrollen anses vara tillräcklig vill jag fråga bostadsministern, om han har hittat något exempel på någon åtgärd som vi i den svenska bostadspolitiken eller bostadssektorn skall ta till oss och använda oss av i det fortsatta arbetet.

Fru talman! Det förhåller sig naturligtvis fortfarande på det sättet att enskilda rapporter eller användningen av enskilda anslag som ett forskningsråd delar ut inte kan diskuteras på det här sättet. Men för att ändå skapa garantier för att man just inom byggforskningen skall använda de tillgängliga pengarna på ett bra sätt har alltså de olika utvärderingsinstrumenten tillkommit. Byggforskningsrådet har en budget på ungefär 230 milj.kr. Drygt 1 100 ansökningar behandlas varje år. Över 3 000 projekt pågår med stöd av byggforskningsrådets medel. Ungefär 200 skrifter publiceras liksom 200 rapporter, som får särskilda tryckningsbidrag varje år. På förslag av den s.k. Mundeboutredningen inrättade rådet en vetenskaplig nämnd år 1983 just för att åtadkomma en ordentlig granskning av användningen av pengarna. Nämnden är direkt underställd byggforskningsrådets styrelse och har till huvudsaklig uppgift att granska just forskningens kvalitet, anslagsmottagarnas kompetens, forskarmiljöer, forskarutbildning, forskningsinformation osv. Nämndens utvärdering utförs i regel av särskilt tillsatta grupper med företrädesvis internationell expertis. Utvärdering sker för närvarande på ett tiotal olika områden. Utvärderingarna visar att det av byggforskningsrådet stödda forskningsoch utvecklingsarbetet står sig väl i jämförelse med annan forskning i Sverige och utomlands. Självfallet kommer en rad olika rapporter, baserade på denna forskning, svensk byggverksamhet till godo. Det är en viktig bit när det gäller byggandet att vi kan forska och utveckla.
Fru talman! Jag tackar bostadsministern för klarläggandet, som jag betraktar som ett positivt omdöme om rapporten. Jag tror att det vore mycket olyckligt om man inom regeringen arbetade med förslagen och idéerna i rapporten. Orsaken till min fråga är inte bara den här rapporten. Det har som sagts redan tidigare förekommit kritik mot byggforskningsrådets olika typer av rapporter. Bl.a. därför kräver vi att man skall avveckla byggforskningsrådet och överföra forskningen och medlen till högskolor och universitet och arbeta med uppdragsforskning. Då skulle kvaliteten på forskningen bli garanterat bättre. I och för sig tror jag att publikationer som liknar den ifrågavarande kommer att produceras, men skillnaden blir då att det inte är Sveriges skattebetalare som finansierar det hela. Troligen skulle det då i det här fallet bli Cubas informationsministerium. Det tror jag skulle vara det mest logiska, i varje fall när det gäller den här rapporten.
Fru talman! Fortfarande gäller att jag varken kan eller finner det lämpligt att gå in på en enskild publikation som kommit från något av alla de projekt som finns på byggforskningens område. Skulle man dra ut konsekvenserna av Jan Sandbergs resonemang, skulle det innebära att vi i denna kammare skulle diskutera vilka projekt som det borde satsas på inom byggforskningsområdet. Det skulle alltså bli en direkt politisk styrning av forskningen. Jag kan inte tänka mig att Jan Sandberg vill efterlysa ett sådant system. I varje fall anser inte jag att vi skall ha ett sådant system. Jag tycker att vi skall förlita oss till de instanser som vi har för fördelning av forskningsmedel. Instanserna skall ha sådan kompetens att medlen kommer till bra användning. På basis av deras arbete skall man kunna utveckla svensk byggverksamhet. Det är det som jag har velat understryka.
Fru talman! Inte heller vi vill ha en ökad politisk styrning av forskningen. Det är de facto tvärtom. Det är ju bostadsministern som i sin del av budgetpropositionen föreslår att byggforskningsrådet skall få sina medel i stort sett ograverade, jämfört med vad man själv vill ha. Det är byggforskningsrådets olika organ som ser till att man med jämna mellanrum producerar sådana här, som jag anser, undermåliga produkter. Jag vet inte om bostadsministern har läst just den rapport som jag här hålleri. Den är kanske en av 200 som kunde vara mest intressant. Jag föreslår därför att bostadsministern har rapporten från Bengt Hallberg som nattlektyr. Jag kan garantera att det blir ganska god nattsömn efter det.
Fru talman! Vill Jan Sandberg minska anslagen till byggforskningen, kan han naturligtvis motionera om det i anslutning till budgetpropositionen. Därmed initieras ju en debatt i denna kammare om storleken när det gäller forskningsanslagen. Vidare vill jag säga att jag självfallet inte är någon granskare av de rapporter som kommer från byggforskningen. Andra är tillsatta för att göra det. Det är deras granskning som vi skall kunna dra slutsatser av för att på det sättet se hur vi skall ha det framöver.

Fru talman! Stina Eliasson har frågat justitieministern om hon vill medverka till att lagen om felparkeringsavgift ändras, så att den som överklagar ett beslut om felparkeringsavgift inte behöver betala avgiften förrän beslutet blivit slutligt prövat. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Felparkeringsavgiften måste enligt lagen om felparkeringsavgift betalas även om den som påförts avgiften anser att han inte begått någon parkeringsförseelse. Denna ordning hänger samman med att ägaren av fordonet ansvarar för att avgiften betalas oavsett vem som parkerat fel. Avgiften återbetalas emellertid om polismyndigheten eller domstolen finner att parkeringsanmärkningen varit felaktig. De gällande reglerna har tillkommit för att avgifterna på ett effektivt sätt skall kunna medverka till att parkeringsbestämmelserna följs. Det finns risk för att den ordning som Stina Eliasson förespråkar skulle komma att avsevärt försvaga effektiviteten i sanktionssystemet genom att antalet överklaganden utan grund ökar. Jag är därför inte beredd att medverka till en ändring av den av Stina Eliasson kritiserade bestämmelsen.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Men jag måste säga att jag är litet besviken. Jag var helt säker på att statsrådet skulle vilja medverka åtminstone när det gällde att förenkla förfarandet i detta avseende. Så är dock tydligen inte fallet. Jag kommer emellertid med ett litet tips i slutet av mitt anförande. Anledningen till min fråga är alla de fall som det har talats om i pressen. Olika personer har också hört av sig till mig. Jag skall ge ett exempel. En person fick häromdagen en böteslapp från Stockholm. Enligt denna hade hans bil varit parkerad på en gata i Stockholm en viss dag och vid en viss tidpunkt. Men personen i fråga befann sig i sin bostad hemma i Jämtland, och bilen stod i garaget. På böteslappen står det dock att han skall betala in 500 kr. Detta skall han göra även om han vinner i fråga om bestridandet. Det är många som helt enkelt är arga över sådant här. Det är ett orättvist förfarande och det är ovärdigt ett land som Sverige att förfara på detta sätt med medborgarna. Svaret handlar dock om att effektiviteten i sanktionssystemet inte skall försvagas. De här bestämmelserna är alltså till för myndigheterna, för att det skall vara enklare för dessa — inte för medborgarna. Så till mitt tips. Det finns trots allt en möjlighet att göra något. Studera hur blanketten ser ut på baksidan! Där finns det upplysningar. I frågor som avser betalning av parkeringsavgift skall man höra av sig till trafiksäkerhetsverkets registeravdelning i Örebro. Men om det handlar om utfärdandet skall man höra av sig till den polismyndighet som anges på baksidan av blanketten. Betalning skall göras till trafiksäkerhetsverket. Om det hela är felaktigt och man vill bestrida, skall man göra en anmälan hos polismyndigheten, parkeringskontoret. Det finns uppgifter därom på framsidan av blanketten. Kan man tänka sig att regeringen fortsätter kampen mot byråkratin genom att åtminstone åstadkomma förenklingar?

Fru talman! Maggi Mikaelsson har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att utöka antalet röda avgångar från Västerbotten. Viola Claesson har frågat mig om det finns planer på att förbättra SJ:s biljettsystem, så att fler resenärer har råd att välja det miljövänligare tåget. Med hänsyn till att båda frågorna gäller SJ:s biljettpriser har jag valt att besvara dem samtidigt. Riksdagen har i bred enighet beslutat att SJ självt skall bestämma sina biljettaxor och rabattregler. Det har bedömts att SJ med sin strävan att öka kundanpassningen och förbättra sitt resultat bör vara bäst skickat att utforma en lämplig prissättning. Uppgiften för regering och riksdag är att ange de allmänna förutsättningarna för järnvägstrafiken, så att en från samhällsekonomisk utgångspunkt riktig utveckling främjas. Mot den bakgrunden är jag inte beredd att vidta någon åtgärd med anledning av frågorna. Jag vill emellertid klargöra att tågresandet enligt uppgift från SJ har ökat sedan det nya biljettsystemet trädde i kraft. SJ har också aviserat att fler s.k. röda avgångar kommer att införas senare i år.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Rätt många västerbottningar har nu förväntningar. Många hoppas alltså att det skall märkas inom trafikpolitiken att vi har fått en kommunikationsminister som kommer från ett Norrlandslän och som således borde ha kännedom om både avstånden och problemen i detta sammanhang. Just därför beklagar jag att kommunikationsministern inte anser att det här är ett problem som han skall göra någonting åt. Många har hört av sig till mig. Det är SJ-anställda, olika organisationer och enskilda, och alla tycker de att det har blivit krångligt att åka tåg. Detta är alltså ett stort problem. Om man antar att SJ:s målsättning med de röda avgångarna för övre Norrland är att folk mera skall åka tåg, är det litet märkligt att inte alla tåg som går till och från Norrland har röda avgångar. Man kan ju inte säga att tågresandet underlättas, om man måste ta omvägen över Stockholm när man skall åka till Göteborg. Inte heller kan man säga att tågresandet underlättas när de röda avgångar som finns inte gäller sovvagn eller — vilket är fallet för Umeåresenärerna — att det blir billigare att ta taxi till Brännland som ligger en mil utanför Umeå för att lösa sin biljett därifrån. Därifrån gäller nämligen röd avgång. Men så är alltså inte fallet om man reser från Umeå. Om man i stället skulle anta att SJ:s egentliga målsättning är att minska eller att på sikt avveckla persontrafiken på övre Norrland, blir det genast mera logiskt när det gäller orättvisorna och krånglet. Det är bra, Georg Andersson, att tågresandet på röda avgångar har ökat. Men det här visar också — och det har vi vetat sedan länge — att folk vill åka tåg om det är billigt. Inser inte kommunikationsministern att antalet passagerare kommer att minska på det enda tåg på Norrland som finns och som har svart avgång? Inser inte kommunikationsministern att detta utgör ett hot och att risken finns att det här tåget så småningom försvinner? Tänker Georg Andersson utan vidare acceptera detta som ett led i SJ:s strävan att öka kundanpassningen och förbättra sitt resultat? I så fall skulle det innebära att tågtrafiken i Norrland offras.

Fru talman! Jag tackar Georg Andersson för svaret. Men nej och tyvärr — SJ har inte visat att det är skickat att ta fram en bra prissättning. Maggi Mikaelsson har med exempel klart visat på detta. Tågresenärerna känner sig lurade, konduktörerna rasar över SJ:s nya prissystem och SJ-personalen ser rött. Det, Georg Andersson, är reaktionerna och sanningen bakom Stig Larssons påkostade PR-kampanj för röda avgångar. Om statsrådet mot all förmodan inte har stött på samma reaktioner, kan han kontakta radions ”Konsumenteko” för att få besked. Programmet häromveckan om de nya biljettpriserna avslöjade också med önskvärd tydlighet att det handlar om falsk marknadsföring. Det miljövänliga tågresandet har över lag blivit mycket dyrare. I ett läge när allt fler är villiga att ta tåget för miljöns skull är priset och smidigheten de viktigaste instrumenten. Är det inte så, Georg Andersson? Tänk om höjdarna på kontoren hade använt litet av kampanjpengarna till ett samarbete med dem som kan dessa frågor! Hur har det nu blivit? Jo, bara människor med ett oändligt tålamod och gott om tid har en chans att tjäna på detta SJ-uppslag. Det här är en av många skrivbordsprodukter från manspersoner utan kontakt med järnvägsfolket och markplanet. Precis som Maggi Mikaelsson får jag, som är vpk-ledamot i trafikutskottet, dagligen samtal om SJ-direktörernas nyordning. Georg Andersson har som ny kommunikationsminister en chans att dels bry sig om Norrlandstrafiken, som Maggi Mikaelsson sade, dels också att över huvud taget visa SJ-ledningen att det måste bli en bättre ordning. Jag vill fråga Georg Andersson än en gång: Går det inte att få SJ-ledningen att ta reson? Finns det inga vägar för statsrådet att gå för att få SJ att förbättra detta system?
Fru talman! Både Maggi Mikaelsson och Viola Claesson vill diskutera biljettpriser här i kammaren. Maggi Mikaelsson tycker att jag borde känna till problemen men beklagar att jag inte vill göra någonting åt dem. Skulle vi inte göra klart vad riksdag och regering har att befatta sig med i dessa sammanhang? Vore det inte skäl för en ledamot av trafikutskottet att också fundera över om det är lämpligt att omforma riksdagen till någon sorts biljettkommission åt SJ? Bör vi inte låta SJ sköta frågor om tågtider och biljettpriser inom de ramar som är angivna? Självfallet skulle fler åka tåg, Maggi Mikaelsson, om det vore tillräckligt billigt, kanske gratis, men då får riksdagen ställa upp och betala för alltsammans. Hur stora subventioner är Maggi Mikaelsson beredd att satsa? Nu har riksdagen angett en målsättning för SJ, också i ekonomiska termer, och SJ brinner av entusiasm för att genomföra detta projekt. Men SJ måste faktiskt få ta betalt för resandet, och då har man satt in röda avgångar för att stimulera resandet på de förbindelser som har låg resandefrekvens. Det var just det som Linjeflyg gjorde för ett antal år sedan och som har prisats. Många resenärer har sagt: Varför kan inte SJ göra något liknande? Nu gör SJ något liknande, och då är det jämmer och elände. Låt nu detta system få prövas ordentligt!

Fru talman! Jag måste bara få fortsätta att fråga Georg Andersson: Om det nu skulle vara så att SJ:s strävan att öka kundanpassningen och förbättra sina resor får till följd att man avvecklar all persontrafik i Norrland, är det ett bra sätt att hantera trafikpolitiken? Är det ett mål för statsrådet?
Fru talman! ”Vi tänker på de resande, men SJ tänker bara på vinsten.” Det säger en biljettexpeditör från Eskilstuna i ett reportage i tidningen Statsanställd som jag tycker att Georg Andersson bör läsa. Det går inte att komma undan denna debatt genom att raljera med att vi här i riksdagen inte skall diskutera tågtidtabeller eller särskilda banor som har med biljettpriserna att göra. Nej, vi har inte bett Georg Andersson att ta ställning till ett enda sådant exempel, utan vi talar om det system som nu har införts och som inte fungerar tillfredsställande. Det är t.ex. ett fruktansvärt problem med långa köer för många biljettexpeditörer i dag därför att det inte fungerar. De resenärer som har tid och möjlighet att lista ut vägar att gå vid sidan om systemet kan lyckas tjäna mer pengar än de som inte har tid men som gärna skulle vilja resa billigt med tåg. Som trafikutskottsledamot säger jag, Georg Andersson, att det i dag är miljön som måste avgöra hur mycket vi skall satsa på tåget, och därför vill vpk satsa 45 miljarder på tio år.
Fru talman! Maggi Mikaelsson ställer den något enfaldiga frågan om jag vill avveckla all persontrafik i Norrland. Svaret är naturligtvis nej. Riksdagen har också slagit fast att persontrafik på Norrland skall bestå men att det får ske med ett tillskott av statsmedel, vilket riksdagen också välvilligt har ställt upp med. Viola Claesson refererar någon som säger att SJ tänker bara på vinsten. Om det nu vore så att SJ gick med vinst skulle vi kanske kunna föra en annan diskussion, men det är för att uppnå målsättningen att SJ-verksamheten i rimlig grad skall gå ihop som SJ måste ta ut vissa biljettpriser. Om priserna sedan skall differentieras för att utjämna resandet på tåg som är fullsatta resp. halvfulla eller tomma måste det vara SJ:s sak att bedöma. Det är väl värt att notera att tågresandet har ökat sedan det nya systemet infördes, med alla dess brister, med förhoppning om att det kan justeras'och förbättras. Tågresandet har alltså ökat, och det var målsättningen.
Fru talman! Det tåg som jag har tagit upp i min fråga, som går till Göteborg, Malmö och de större städerna utanför Stockholm från övre Norrland, är alltså det tåg som inte har röd avgång. Det har hittills haft en rätt bra beläggning, enligt dem som jag har pratat med. Men vad kommer att hända när det plötsligt har blivit dubbelt så dyrt att åka med det tåget? Självfallet kommer det att bli färre passagerare där. Färre passagerare kommer att innebära att det blir mindre lönsamt att upprätthålla trafik på den sträckan. Mindre lönsamt innebär enligt SJ:s sätt att räkna att man minskar trafiken eller kräver att regering och riksdag ställer pengar till förfogande. Vpk är berett att göra det, men frågan är hur långt regeringen är beredd att gå.
Fru talman! Det verkar som om Georg Andersson inte förstår vad man säger. Vet inte Georg Andersson att det är på det här sättet, trots att vi nu har förklarat det och trots att en rad tidningsartiklar — och telefonsamtal till statsrådet, gissar jag — visar att de övriga resorna utanför systemet med röda avgångar, som många människor inte kan utnyttja, har blivit mycket dyrare och att det är mycket krångligt att tillägna sig biljetterna till röda avgångar. Det är det vi försöker få en principiell diskussion om. Om Georg Andersson sedan skulle vilja vara snäll och påverka regeringen iden riktningen att det blir mer pengar till SJ och den miljövänliga järnvägen, skall han veta att vpk har funnits där sedan ganska länge och vill anslå mycket pengar.
Fru talman! Får jag först säga att jag är väl medveten om debattreglerna, men jag uppmärksammade inte att någon röd lampa lyste när en halv minut kvarstod av talartiden. Det kanske kan justeras. Jag förstår mycket väl vad ni säger, Viola Claesson, och jag vet mycket väl hur prisutvecklingen har varit, men jag vägrar att gå in i en diskussion som innebär att regering och riksdag skall sitta som en biljettkommission och bestämma SJ:s biljettpriser. Vi har faktiskt överlämnat till SJ, inom den ekonomiska ram som SJ har fått, att arbeta ut lämpliga tidtabeller och lämplig prissättning.
Fru talman! Jag försöker föra en principiell diskussion, och Georg Andersson hänvisade i sitt svar till vad regering och riksdag förväntar sig av SJ. Men om det nu inte stämmer, det som Georg Andersson och hans partikamrater har förväntat sig av SJ när det gäller att t.ex. föra en vettig prispolitik, måste en sådan här fråga aktualiseras i riksdagen. Det är därför raseriet och vreden över det system som vi har velat diskutera är så stora i landet.

Fru talman! Birger Schlaug har frågat mig om regeringen har tillgång till prognoser om hur motorvägsbygget påverkar bilismens omfång. Framtagandet av arbetsplanen för väg E 6 har föregåtts av en utredning om bl.a. befintliga och framtida trafikströmmar. Den verkliga ökningen av trafiken har blivit större än vad prognoserna förutspått. Detta beror främst på den ökade ekonomiska tillväxten som medfört att flera skaffar sig bil. Behovet av en ny väg för att främst minska antalet olyckor och för att underlätta utvecklingen i Uddevalla har därigenom accentuerats. Denna utveckling är enligt regeringens bedömning motiv för att åstadkomma en radikal förbättring av kommunikationerna i området. Någon utarbetad prognos för hur bilismen utvecklas med anledning av att motorvägen förlängs till Ljungskile har inte upprättats.

Fru talman! Georg Anderssons svar utgör en aningslös soppa kokad av en regering som ingenting lärt, ingenting begripit och ingenting vill i den här frågan. Det är helt uppenbart. Om jag får tala från hjärtat tror jag inte att Sverige är betjänt av en kommunikationsminister som är så aningslös när det gäller miljöfrågorna, för det är han verkligen. Vi behöver inte någon ny exploateringsminister. Ja, visst skall antalet olyckor minskas, men då måste man komma till rätta med bilismen som hela tiden ökar. Om ingenting görs kommer, enligt transportrådet, bilismen att öka med 60 96 fram till år 2020, och regeringen gör uppenbarligen ingenting för att minska denna utveckling. Konkret innebär det att bilismen kommer att stå för kanske 70 90 av koldioxidutsläp pen. Regeringen har uttalat att dessa utsläpp inte får öka, men de ökar ju när — Prot. 1988/89:68 bilismen ökar. Vi kommer inte att klara det uppställda målet för utsläpp av 16 februari 1989 kväveoxid. För att våldta den här dalen och för att öka miljöförstöringen satsar nu regeringen 1 000 milj.kr. — en investering i ökad miljöförstöring. Dessutom har länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län gjort en prognosi vilken det klart och tydligt utsägs att utsläppen av kväveoxid kommer att öka. Om en liten stund kommer det en debatt om sälarna i Norge. Vi är väl alla överens om — i varje fall kommunikationsministern och jag — att sälslakten i Norge är ganska sorglig och upprörande. I somras dog 17 000 sälar i Västerhavet en ännu mer långdragen och plågsam död. Dessa sälar dör till följd av att havet är förstört. Havet är sjukt. Sälarnas immunförsvar är nedsatt, vilket beror på bl.a. övergödningen av havet — en övergödning som härrör från kväveoxiderna, vilka ingår i utsläppen från bilismen. Genom den politik som regeringen för kommer varken havet eller skogen att ha någon chans. Jag undrar: Känner inte kommunikationsministern till den prognos som länsstyrelsen har gjort? '
Fru talman! Birger Schlaug öser sitt förakt över regeringen. Den fick förtroende vid valet i höstas. Birger Schlaug öser sitt förakt över mig som kommunikationsminister efter det att jag arbetat 16 dagar i kommunikationsdepartementet. Miljöpartiet strävar nu efter att åstadkomma en misstroendeförklaring mot mig, vilket jag inte avser att kommentera. Det får riksdagen ta ställning till. Birger Schlaug har ställt en fråga som rör det beslut som regeringen fattade förra veckan beträffande motorvägens sträckning de tre sista kilometrarna norr ut mot Ljungskile. Som jag har uppfattat frågan undrar Birger Schlaug om denna motorvägssträcka i sig kommer att leda till en ökad ström av bilar i området. Jag menar att så inte är fallet. Den ökning av bilismen som redan har skett medan vi haft en förfärligt dålig väg med höga olyckstal som följd motiverar att man gör någonting radikalt åt vägförbindelsen i detta område. Det är vad vi försöker göra på bästa möjliga och skonsammaste sätt.
Fru talman! För några veckor sedan uttalade regeringen klart och tydligt att man vill minska bilismen. Hur kan man då fortsätta med att bygga motorvägar? Varför tog inte regeringen chansen när regeringsrätten sade nej? Genom att bygga denna motorväg våldtar man det här området och ökar miljöförstöringen. Vad gör då regeringen? Jo, man bryter mot andan i naturresurslagen, mot regeringsrätten, mot riksdagens beslut om att ett tak för koldioxidutsläppen skall införas, mot beslutet om att kväveoxidutsläppen skall minskas och mot alla de stolta och fina vallöften som regeringen avgett om att miljön är den nya stora frågan. Sedan satsar man 1 000 milj.kr. på att genomföra just detta projekt. 25 Socialdemokraterna är vågmästare i riksdagen. Ni hade kunnat ta chansen att stödja det gröna bältet här i riksdagen och stoppa motorvägsbygget. Varför tog ni inte chansen nu när regeringsrätten sade nej? Från hjärtat tycker jag att Georg Andersson bör avgå som kommunikationsminister.
Fru talman! Förutom att Birger Schlaug fortsätter att bryta mot debattreglerna, missbrukar han också språket när han använder begrepp som våldta och liknande. Men låt vara. När det gäller sakfrågan menar jag att det knappast är effektivt att begränsa bilismen genom att hålla fast vid en urusel vägförbindelse mellan Ljungskile och Stenungsund. Det leder i stället till ett stort antal olyckor, många med dödlig utgång. Det är inte någon särskilt bra trafikpolitik, och knappast heller någon bra miljöpolitik.
Fru talman! Detta innebär alltså att vår nye kommunikationsminister i dag hävdar att det är helt okej att bilismen ökar. En 60-procentig ökning fram till år 2020 är helt okej. Hur skall ni uppfylla de mål som riksdagen faktiskt har beslutat om när det gäller kväveoxiderna och koldioxiderna? Man måste inte bygga en motorväg i det sämst lämpade området för att komma till rätta med olyckorna — ett område som är av riksintresse. Det kan inte vara så.

Fru talman! Claes Roxbergh har frågat mig om jag är beredd att uppdra åt vägverket att ta fram förslag på ny vägsträckning för väg E 6. Jag utgår från att frågan är föranledd av regeringens beslut den 9 februari 1989 angående arbetsplan för väg E 6 i vad avser fastigheten Anfasteröd 2:1 i Uddevalla kommun, en sträcka på ca 3 km. Vägverket har i de utredningar som föregått den fastställda och av regeringen prövade sträckningen utrett ett flertal alternativa sträckningar som av olika skäl befunnits sämre än det nu fastställda förslaget. Statens naturvårdsverk har bedömt Bratteforsån vara av riksintresse för naturvården. I sitt remissyttrande med anledning av regeringsrättens beslut anser naturvårdsverket att det berörda riksintresset för naturvården inte utgör något hinder för vägbygget. Verket har därför inte något att erinra mot att bygget utförs. Det aktuella vägförslaget tillgodoser ett angeläget behov av förbättrade trafikförhållanden och framför allt av en säkrare trafikmiljö. Vid en avvägning mellan de motstående intressena har regeringen funnit att vägen med den sträckning och utformning den nu får bäst tillgodoser kraven på en god hushållning med naturresurserna. Jag har därför inte för avsikt att ge vägverket i uppdrag att ta fram ytterligare förslag till vägsträckning i det aktuella området.

Fru talman! Detta vägprojekt var ju ett beställningsarbete av sysselsättningsskäl — inte något som i första hand berodde på olyckor eller på att man behövde den här vägen. För dessa pengar hade man faktiskt kunna få en förbättrad väg ända till Norge. Då hade man dessutom förbättrat den vägsträcka som har störst olycksbelastning. Statens naturvårdsverk förklarade den 21 december 1987 detta område vara av riksintresse.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 Tittar man i kommunikationsministerns skrivna svar på min fråga, finner man att det står så här: ”Det aktuella vägförslaget tillgodoser ett angeläget behov av förbättrade trafikförhållanden — — —. Vid en avvägning mellan de motstående intressena har regeringen funnit att vägen med den sträckning och utformning den nu får, bäst tillgodoser kraven på en god hushållning med naturresurserna.” Det tycker jag är ett mycket anmärkningsvärt sätt att resonera. Det går nämligen inte att komma ifrån att vi bygger en onödigt kostsam väg, en motorväg i stället för ett enklare alternativ. Vi förstör dessutom fullständigt Bratteforsåns dalgång. Genom att låta bli att exploatera den dalgången kunde vi ha erbjudit en bättre hushållning med naturens resurser. Dessutom är de två alternativa lägen som är utredda sämre än detta. Övriga alternativ är inte ens utredda. Inte heller en förbättring av den nuvarande vägen är utredd.
Fru talman! Låt mig först säga att när det gäller alternativ så har vägverket undersökt sammanlagt 120 mil alternativa vägsträckningar för att få fram den bästa vägsträckningen på 4 mil som skulle åstadkommas. Väldigt många alternativ har alltså undersökts. Claes Roxbergh säger att vägen inte i första hand behövs av säkerhetsskäl. — Vägen behövs av flera olika skäl, men säkerhetsskälen är utomordentligt tungt vägande. När Claes Roxbergh gör sig till tolk för vad han tydligen menar att befolkningen anser, skulle jag vilja fråga: Har Claes Roxbergh någon förankring för sina åsikter hos ortsbefolkningen, som närmast berörs av detta vägbygge? Naturvårdsverket har yttrat sig. Vi har mycket noga studerat dess yttrande. Verket har inte några erinringar mot att projektet genomförs på det sätt som nu har föreslagits. Claes Roxbergh menar att man skulle kunna genomföra detta projekt utan att röra Bratteforsån. I så fall skulle vi på nytt få börja helt från början och bortse från att 100 miljoner redan investerats i det pågående vägbygget. Att göra en vägsträckning från det pågående vägbygget fram till Ljungskile går inte utan att beröra Bratteforsån. Övergången av Bratteforsån sker nu på det mest skonsamma sättet. Jag har själv på ort och ställe studerat frågan, och jag är beredd att hålla med vägverket och naturvårdsverket i deras bedömningar.
Fru talman! Låt oss först göra klart att den mest olycksdrabbade sträckan är den norr om Uddevalla — inte den söder om Uddevalla. Det är sträckan norr om Uddevalla som det egentligen vore mest angeläget att förbättra. Grundanledningen till att det blev en motorväg och det här alternativet var ju sysselsättningspaketet i Uddevalla. Grundanledningen var inte att det behövdes en väg utan att Volvo ville etablera sig i Uddevalla och att Volvo ville transportera på väg i stället för på järnväg. Hade vi tagit denna miljard i anspråk på annat sätt hade vi kunnat förbättra vägen till Norge. Vi hade kunnat satsa på att förbättra Bohusbanan ordentligt. Det är detta, att vi inte valt sådana alternativ i stället, som jag avser när jag talar om huvudlös trafikpolitik. Hela projektet är fel från första till sista stund. Första beslutet var galet, andra beslutet var galet, tredje beslutet var galet, beslutet i torsdags var galet. Man kan se det så att beslutet i torsdags var droppen som kom bägaren att rinna över. Man kan säga att det var det beslutet som kom vårt tålamod att brista och fick oss att söka stöd för en misstroendeförklaring.
Fru talman! Jag skulle egentligen vilja ha ett besked från Claes Roxbergh om han anser att det behövs en radikal förbättring av vägförbindelserna från Ljungskile och söder ut. Det är det som vi nu diskuterar. Behövs det en radikal förbättring av denna vägförbindelse, en breddning och uträtning av vägen? Om så är fallet, hur tänker sig Claes Roxbergh att åstadkomma detta utan att göra betydande ingrepp? Om man skall bredda och plana ut den befintliga vägen, så försäkrar jag att man kommer i delo med väldigt många starka intressen.
Fru talman! Det viktiga i vad jag säger är att alternativet att förbättra och bredda den nuvarande vägen inte ens är utrett. Visserligen har vägverket studerat ett antal alternativ, men en fullständig utredning har man gjort bara av tre alternativ: det nu påbörjade alternativet och två alternativ som är sämre för Bratteforsåns dalgång. Det är mycket allvarligt att regeringen inte ens prövat de andra alternativen tillräckligt noggrant. Det är det som är graverande. Sedan har vi det förhållandet som Birger Schlaug tog upp, nämligen problemet med bilismens tillväxt. När vi bygger ut och höjer vägens standard ökar trafikvolymen. Vi för i realiteten över trafik från järnvägen till vägarna, vilket får till följd att föroreningarna accelererar i fråga om kvävedioxider och koldioxid.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att Claes Roxbergh och miljöpartisterna försöker sprida misstro mot dem som har haft beröring med detta projekt från första stund. De lyssnar inte på argumenten. Jag har sagt, och det har sagts många gånger, att vägverket ingående har analyserat 120 mil för att få fram denna sträckning på 4 mil. Jag närmade mig denna fråga helt förutsättningslöst, prövade och frågade efter alternativ vid kontakter och samtal både med trädkramare och andra och med vägverket. Vi har kommit fram till att det som nu beslutats är det bästa alternativet. Men det innebär naturligtvis, liksom alla vägprojekt, ingrepp.
Fru talman! Avslutningsvis: Det allvarliga, som vi ser det, är att vi lägger ut 1 miljard på detta vägprojekt, som blir dyrare och dyrare, i stället för att satsa pengarna på en vägpolitik och trafikpolitik som gynnar vår miljö och som leder fram till de mål som riksdagen satt upp och beslutat om. Det kan inte vara meningen att vi skall satsa pengarna på att bygga en väg som innebär att t.ex kvävedioxidutsläppen skall öka i stället för att minska. Det kan inte vara rimligt. Vi måste satsa våra tillgängliga pengar på att få ner utsläppen, att få över trafiken på järnvägen och på att rusta upp Bohusbanan. Varför får Bohusbanan inte några pengar? Varför får eldriven kollektivtrafik i storstäderna inte några pengar? Varför rustar vi inte upp Boråsbanan, etc.? Vi plöjer ner miljon på miljon i detta eländiga projekt.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att vidtaga åtgärder så att flygbolag utöver SAS får rätt att konkurrera på linjen Sturup-Stockholm. De riktlinjer för den svenska inrikesflygtrafiken som beslutats av regering och riksdag innebär att flygbolagen SAS och Linjeflyg också fortsättningsvis skall ha en prioriterad ställning i den nationella flygtrafikförsörjningen. Detta innebär att SAS och Linjeflyg har en ensamrätt till flygtrafik inom ramen för det inrikes primärnätet, där också linjen Malmö-Stockholm ingår. Det ärende som Sten Andersson tar upp i sin fråga bereds för närvarande inom kommunikationsdepartementet, och jag kan inte föregripa regeringens kommande ställningstagande.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Bakgrunden till frågan är att ett flygbolag i Malmö har sökt tillstånd att fyra gånger per dag trafikera linjen Malmö-Stockholm. Man säger att man kan sänka biljettpriserna med 25 26 jämfört med vad som gäller i dag. Sverige. Det är litet förvånansvärt. Inom ett stort antal andra områden har vi en bred politisk enighet om att monopol inte gynnar konsumenterna. Varför skall man då bibehålla monopolet när det gäller den inrikes flygtrafiken? Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet: Har statsrådet ambitionen att verka för att i första hand gynna dem som flyger och inte, som i dag verkar vara fallet, att gynna SAS och dess monopolställning? Vi har ju inte ett flygbolag för flygbolagets skull, utan vi har ett flygbolag för att människor skall kunna flyga till rimliga priser. Ger vi då andra flygbolag möjlighet att konkurrera med SAS blir risken säkert uppenbar att även SAS på sikt kommer att sänka sina priser.
Fru talman! Utan att gå in på den sakfråga som Sten Andersson har tagit upp vill jag bara säga att jag tycker att det är viktigt att vi har ett flygtrafiknät som så långt det är möjligt täcker hela landet. Det är klart att det går att sälja ut vissa godbitar, om jag får uttrycka det så, på det nätet, men det kan då innebära att de mindre lönande sträckorna kommer i ett ännu sämre läge än i dag. En sådan utveckling är jag inte beredd att medverka till. Det är faktiskt så att förbindelser inte saknas mellan Stockholm och Malmö. Enligt vad jag har tagit reda på finns det ca 15 dagliga förbindelser på vardagarna på den linjen.
Fru talman! Jag hoppas att jag uttryckte mig så tydligt att man inte kunde uppfatta det så att jag menade att förbindelser mellan Malmö och Stockholm saknas. Det sade jag inte. Däremot, herr statsråd, saknas konkurrensen. Hade vi fått en sådan, hade andra flygbolag fått en chans att konkurrera med SAS och hade SAS monopol tagits bort, hade det, tror jag, varit bra både för SAS och framför allt för den flygande allmänheten. Om man jämför svenska flygbolags biljettpriser med de priser som flygresor betingar utomlands är svenska priser i dag tyvärr höga. Man talar ibland, fru talman, om svenska folkets järnväg. Om vi skall fortsätta med den förda politiken på flygområdet lär det dröja mycket lång tid innan vi kan tala om svenska folkets flyg.

Fru talman! Viola Claesson har frågat mig om naturresurslagen inte gäller motorvägsbyggnationer eller om utbyggnaden av E 6 är ett specialfall. Naturresurslagen ger inget ovillkorligt skydd för områden av riksintresse för naturvården. Skyddet gäller bara mot åtgärder som bedöms påtagligt skada de riksintressanta naturvärdena. Om ett konkurrerande och oförenligt intresse också är av största betydelse från rikssynpunkt kan detta i ett visst fall ges företräde. Den prövning som regeringen har gjort är en prövning enligt naturresurslagens regler. Prövningen gick ut på att göra en avvägning mellan i det aktuella fallet två konkurrerande intressen med beaktande av alla i ärendet förekommande omständigheter. Därvid har regeringen, i likhet med bl.a. naturvårdsverket och länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, funnit att den aktuella sträckningen är förenlig med bestämmelserna i naturresurslagen om skydd för områden av riksintresse för naturvården. Även i fortsättningen kommer regeringen, i förekommande fall, att omsorgsfullt pröva hur naturresurslagen inverkar på olika vägbyggnadsföretag.

Fru talman! Nu sällar sig också Viola Claesson till dem som öser sitt förakt över denna regering, som ”tappat all sans”. En regering måste fatta beslut och måste göra svåra avvägningar. Det behöver vpk sällan göra. Man kan flyta på vågen och sjunga med änglarna. Men att fatta de konkreta besluten när motstridiga intressen står emot varandra kan man avstå från när det bäst passar! Det kan inte en regering göra. Om man skall bygga en väg måste man förändra i naturen. Då gäller det att göra det på ett skonsamt sätt och med beaktande av de motstående intressena. Vi har gjort det. Är det här demokrati, frågade Viola Claesson. Ja, vad är demokrati för Viola Claesson? Vilken majoritet har Viola Claesson bakom sig för att kräva att motorvägsbygget i Ljungskile skall stoppas av den anledningen att det har inkommit besvär över sträckningen de sista tre kilometerna? Hur har Viola Claesson tänkt sig att man skall förfara med de vägbankar som har byggts upp för 100 milj.kr.? Hur har Viola Claesson tänkt sig att man skall ordna en väg mellan Ljungskile och Stenungsund utan att komma i delo med några motstående intressen? Det klarar inte Viola Claesson, men nu kan hon opponera och protestera och låtsas som om detta inte rymde några konflikter.
Fru talman! Jag tror att många med mig mår fysiskt illa av att höra på dessa floskler, rent ut sagt. Jag är en av många, tyvärr alltför få i detta hus som har varit tillsammans med trädkramarna i Bohuslän. Jag har också sedan 1985 tagit upp dessa frågor här i riksdagen, och jag har haft hela mitt parti bakom mig. Det fanns verkligen tillfällen för Georg Andersson och hans partibröder och systrar att sätta stopp i god tid. Jag ser att Maj-Lis Lööw sitter här i kammaren. Jag har haft debatter också med henne om detta. Det gladde mig oerhört när broderskaparna, det socialdemokratiska kvinnoförbundet och SSU ville vara med om att stoppa motorvägsbygget, ScanLink osv., men det håller ju inte. Hur kan Georg Andersson påstå att vpk inte känner ansvar? Jag har här i kammaren ett par gånger frågat både Birgitta Dahl och Sven Hulterström om man hade undersökt konsekvenserna för miljön och för naturen. Jag har fått svar på det. Georg Andersson talar om att ”sjunga med änglarna”. Vi håller oss på jorden, och vi vill skydda den, Georg Andersson.
Fru talman! Jag betvivlar inte att Viola Claesson har hela sin partigrupp om 21 ledamöter här i kammaren med sig, men hur stora grupper i det berörda området har hon bakom sig när hon kräver att hela det här projektet skall stoppas? Och vilka alternativ presenterar Viola Claesson för att klara detta vägbygge utan att komma i delo med andra starka intressen? Jag bedömer att viidet här fallet har gjort den avvägning som är den bästa, och vi har gjort det med stöd av alla remissinstanser, inkl. naturvårdsverket. Jag betvivlar inte dess ambition att värna om naturvården.
Fru talman! Jag tycker uppriktigt synd om Georg Andersson. Han har under en halvtimme till oss ställt kanske ett tjugotal frågor, trots att det är vi som till honom skall ställa viktiga frågor som vi vill ha svar på. Han vill att vi skall ta i anspråk den minut som vi har till förfogande, för att svara på hans frågor. Jag frågar Georg Andersson: Vad tänker regeringen göra för att ändra naturresurslagen så, att ett sådant här illdåd och miljömord inte blir möjligt i fortsättningen? Mitt alternativ är bl.a. att satsa 45 miljarder under tio år på den svenska järnvägen, att bygga ut och rusta upp Västkustbanan och Bohusbanan, att flytta över tunga transporter från landsväg till järnväg och att se till att det finns en kapacitet för att ta emot trafiken. Men jag skulle aldrig, fru talman, drömma om att satsa 1,2 miljarder på en mindre vägsträcka, när den summan kan användas till att rusta upp hela vägen ända upp till Norge, en sträcka om många mil. Det här projektet är det dummaste projekt som regeringen och Gyllenhammar har enats om.
Fru talman! Jag har inte för avsikt att initiera en ändring av naturresurslagen. Jag tycker att den är bra och viktig och att den har en stark skyddsfunktion. Men den kan inte utgöra ett sådant obligatorium att inga förändringar kan ske, om andra, ännu starkare riksintressen står emot. Jag försäkrar Viola Claesson att också en kraftig utbyggnad av järnvägsnätet, vilket jag hoppas att vi kan genomföra, i olika områden kommer att leda till dragningar där olika intressen står mot varandra.
Fru talman! Men, Georg Andersson, finns det någon lag som kommunikationsministern kan peka på som säger att den väg i Bohuslän som har föranlett den här enorma trädfällningen, som bl.a. berör flera hundra år gamla ekar, är ett riksintresse? Finns det någon myndighet som har sagt att ett par mil motorväg i Bohuslän är ett riksintresse? Det som jag talar om är den natur och den miljö med flodpärlmusslor och ekbestånd, hela denna del av Brattefors dalgång, som anses vara ett riksintressant objekt, värt att skydda med stöd av naturresurslagen. Jag var med om att fatta beslut om den lagen här i kammaren, men varken jag eller någon av mina partikamrater har varit med om att stifta någon lag som säger att några mil motorväg i ett av våra många län är ett riksintresse. ”Riksintresset” är i så fall något vid sidan om, och det handlar om Volvo och Gyllenhammar, eller hur?
Fru talman! Den som inte är beredd att betrakta dragningen av en Europaväg som ett betydande riksintresse har nog inte riktigt förstått vad riksintresse handlar om.
Fru talman! En sista gång: Vilken lag säger att hänsynen till några mil motorväg och ett löfte till en hög industrimagnat i det här landet skall stå över naturresurslagen — och just denna bit väg i Bohuslän? Kan regeringen inte ingripa för att stoppa den här förödelsen?

Fru talman! Jerry Martinger har, med anledning av ett uttalande av mig i Rapport om polisens resurser, frågat mig på vilka omständigheter jag grundar mitt uttalande. I mitt uttalande i Rapport sade jag ingenting om huruvida jag anser att polisen har tillräckliga resurser eller ej. Vad jag framhöll var att frågan hur polisen skall använda sina resurser måste avgöras efter vissa prioriteringar. När resurserna — som här i Stockholm — är knappa blir prioriteringarna ännu viktigare. Det är naturligtvis inte något som är särskilt utmärkande för polisverksamhet utan gäller på alla områden. Intervjun handlade om ungdomsbrottsligheten. I årets budgetproposition framhåller regeringen att insatser mot ungdomsbrottsligheten hör till de områden som polisen särskilt bör prioritera. Där betonas också att det oroväckande ungdomsvåldet skall motverkas med kraft. Jag har förstått att det inom polisen finns de som har uppfattat mitt uttalande som kritik mot deras arbete. Intet är mig mer ffrämmande. Polisen utför ett ytterligt förtjänstfullt arbete, och inte minst dess insatser för att motverka ungdomsbrottslighet är värda allt erkännande.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Justitieministerns uttalande i TV 2:s Rapport den 9 februari löd: ”Polisen har resurser. Frågan är hur polisen använder sina resurser. Det är en prioriteringsfråga.” Även om justitieministern i dag har försökt nyansera sitt uttalande, kommer hon inte ifrån att hon i TV spontant givit uttryck för en uppfattning som inte kan tolkas på annat sätt än så, att hon egentligen anser att polisen inte behöver någon förstärkning av sina resurser och att det är polisens eget fel om man inte klarar av att fullgöra sina uppgifter. Justitieministerns uttalande i TV och här i kammaren i dag om vikten av prioriteringar gör att jag vill fråga justitieministern om det är regeringens avsikt att återkomma med närmare anvisningar till polismyndigheterna om hur prioriteringarna skall göras. Inom polisen förväntar man sig säkert någon form av vägledning från regeringens sida efter justitieministerns uttalande. Det är inte så konstigt, fru talman, att man inom polisen tagit illa vid sig av det här uttalandet. Våra polismän utför ett mycket bra jobb med de knappa resurser de har. Men det är ett tungt jobb, ett dåligt betalt jobb som innebär att privatlivet många gånger måste komma i andra hand, ett jobb som sliter oerhört hårt på både kropp och själ, ett jobb där man ständigt måste ta emot kritik från allmänheten, antingen därför att man inte har möjlighet att besöka en brottsplats eller därför att man inte hinner åtgärda de anmälningar som kommer in. Oavsett vad justitieministern säger kan man inte prioritera allt. Man måste ha mer resurser. Poliskåren har minskat med nästan 2 000 personer under 1980-talet. Bara i Stockholm finns det nästan 600 poliser färre än för fem sex år sedan. Och det är naturligtvis Stockholmspolisens mål att återfå de här polismännen. Men enligt justitieministerns TV-uttalande skulle det tydligen finnas för många poliser i Stockholm om man återfick den personal som man förlorat under de senaste åren. Jag tror att polisen skulle sätta stort värde på om justitieministern inte bara här i kammaren utan också i TV ville uttrycka lika stor förståelse för polisens situation som hon i sistnämnda medium gjort för biltjuvarna.
Fru talman! Jerry Martingers tolkningar av mina uttalanden får stå för Jerry Martinger själv. I anslutning till det som Jerry Martinger säger vill jag emellertid erinra om att regeringen i årets budgetproposition har föreslagit en åtgärd som på längre sikt skall motverka att polisen har svårigheter att rekrytera tjänstemän till sina tjänster. Antalet polisaspiranter till polishögskolan skall öka. Vidare kommer regeringen redan under innevarande budgetår att besluta att lönemedel för vakanta polistjänster får tas i anspråk för en förstärkning inom det administrativa området. Efter det att riksdagen har tagit ställning till regeringens budgetproposition kommer regeringen i vanlig ordning att utfärda regleringsbrev för polismyndigheterna och där närmare precisera prioriteringar.
I USA har det sedan 1987 varit möjligt att ta patent på genetiskt förändrade däggdjur. Endast mikroorganismer och mikrobiologiska processer kan än så länge patenteras i Europa. EG-kommissionen föreslår nu att biotekniska patent skall tillåtas på allt inom växtoch djurriket. Under 1989 planerar EG att ta ställning till bl.a. patentfrågorna. I svensk lagstiftning finns inget som hindrar patentering av genetiskt manipulerade organismer. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver justitieministern bl.a. ”Patentlagen ska spegla de gränser som etiken sätter”. Frågan är om liv är en uppfinning som ska ge royalty och licenspengar. Avser regeringen att vidta åtgärder för att nationellt förbjuda patentering av genetiskt manipulerat material och internationellt verka för ett förbud?